Ärade ledamöter! Jag hälsar er alla varmt välkomna tillbaka till riksdagen och till ett nytt arbetsår. Ett år som kommer att bli extra slitsamt eftersom det också är upptakten till valrörelsen. Riksdagen är dess ledamöter. Jag vill säga att riksdagen består av kunniga och ambitiösa ledamöter. Vi representerar skilda samhällsuppfattningar och har olika meningar om hur politiken skall utformas. Men vi har ett gemensamt mål och det är Sveriges bästa. Ledamöter med breda och nära väljarkontakter gör riksdagen och demokratin starkare. Som ledamöter i Sveriges riksdag har ni unika möjligheter att ta initiativ och väcka debatt. Ni har goda möjligheter att tala i rikets främsta talarstol och föra ut ert budskap. Ni har goda möjligheter att påverka dagspolitiken och den långsiktiga politiken. Er uppgift är att föra väljarnas talan och skapa intresse och förståelse för det politiska arbetet. Kraven på oss är många och volymen i riksdagsarbetet verkar ständigt öka. Tiden kan omöjligen räcka till för allt. Vi måste därför prioritera mera och organisera arbetet så att vi ägnar mera tid åt de viktigaste frågorna på bekostnad av detaljförslag och sådant som kan hanteras av andra organ än riksdagen. Jag är beredd att efter min förmåga föreslå förändringar och förbättrad service på olika områden för att underlätta ert arbete. Jag vill gärna organisera arbetet så att tiden i kammaren koncentreras och att hanteringen av en del ärenden förenklas. Men detta kräver både ert stöd för inriktningen av förnyelsearbetet och er aktiva medverkan med idéer och förslag till förändringar både här i kammaren och i utskotten. Avsikten med förnyelsen är självklart inte att sätta en hämsko på riksdagsarbetet. Naturligtvis skall vi bevara det som är bra i våra parlamentariska traditioner. Den öppna och fria debatten är livsnerven i ett parlament. Men för att ge utrymme för den kanske vi kan korta av eller t.o.m. avstå från debatt i ärenden, där inte något nytt väsentligt har kommit fram sedan vi förra gången under mandatperioden diskuterade frågan. Vi skall självfallet hålla fast vid vår tradition att riksdagen skall fatta sina beslut på ett välgrundat underlag och på ett oantastligt korrekt sätt. Avsikten med förnyelsen är att skapa ett större fritt utrymme för de viktiga väljarkontakterna och för både en mer dagsaktuell debatt och en långsiktig ideologisk debatt. Vi kommer under detta riksmöte att på försök anordna en ny frågestund där ledamöterna utan anmälan i förväg kan få svar av regeringen på dagsaktuella frågor. Jag tror att kontakten och dialogen mellan väljarna och de som är valda att representera dem hör till det allra viktigaste i den svenska politiken under 90 Debatten i kammaren är mycket av riksdagens ansikte utåt och den måste vara begriplig och intressant för alla medborgare i vårt land. Som politiker möts vi inte alltid av ovationer och tacksamhet. Undersökningar har duggat tätt denna sommar om ett minskande förtroende för partipolitik och politiker. Men ökade väljarkontakter och en livligare debatt kan bidra till att skapa ett ökat förtroende och en större förståelse för politikens villkor och begränsningar och för vårt eget arbete. Demokratins ryggrad är det politiska arbetet. Politiska partier är fria staters liv. Med stolthet och tillförsikt kan vi tillsammans hävda det partipolitiska arbetets nödvändighet för vårt land. Ärade riksdagskolleger! Jag ser fram emot ett intressant riksdagsår och hoppas på ett gott samarbete. Än en gång välkomna tillbaka till riksdagen!

Herr talman! Ärade ledamöter! När ni, valda ombud för Sveriges folk, i dag åter samlas här i Stockholm inleds ett nytt arbetsår för riksdagen. Ni har en ansvarsfull uppgift att fylla. Många frågor av stor betydelse för vårt land och dess medborgare kommer att bli föremål för diskussion och beslut under kommande riksdagsperiod. Under det gångna året har fortsatta framsteg gjorts i fråga om avspänning mellan de två supermakterna samt reducering av vapensystem och militära styrkor i Europa. Tillsammans med de fortgående förändringarna i Östeuropa har detta medfört att de två försvarsalliansernas uppgifter och betydelse har blivit föremål för diskussion. Samtidigt har oroligheterna i Mellersta Östern givit oss en allvarlig påminnelse om att det finns stora risker för väpnade konflikter i olika delar av världen. Förenta nationernas agerande i denna krissituation inger förhoppningar om en ökad betydelse för FNs fredsbevarande roll. Förändringarna i Östeuropa skapar förutsättningar för en ny och positiv politisk och ekonomisk utveckling. Detta kommer att ha stor betydelse för oss alla. I morgon, den 3 oktober, återförenas Väst och Östtyskland till en nation. Det är en historisk händelse. I Sovjetunionen reses ökade krav på självständighet från ett stort antal delrepubliker, bl.a. de baltiska. Hur detta kommer att påverka utvecklingen i vår grannstat är svårt att förutspå. Ett nytt försvarsbeslut skall fattas av riksdagen under nästa år. Det gäller den långsiktiga utvecklingen av vårt totalförsvar. Vi hoppas och vill gärna tro att den nuvarande situationen med reduceringar av de av de militära resurserna i vår omvärld skall fortsätta, men det är viktigt att vi inte enbart ser till det aktuella läget. Vi måste agera så att vi har handlingsfrihet och kan möta de behov som kan komma att uppstå i framtiden. Viktiga frågor rörande vår ekonomi kommer att kräva Edert ställningstagande. Dit hör bl.a. I ökad omfattning måste vi sträva efter att vidta konkreta åtgärder för vår miljö. Miljöproblemen har en stark knytning till vår energiförsörjning. Båda dessa områden är stora och komplicerade. De kommer att kräva noggranna överväganden från Jag har med dessa exempel på viktiga frågor som kommer att finnas med i Edert arbete önskat framhålla hur betydelsefullt detta är för landets framtid. De beslut som ni fattar under detta riksmöte kommer att beröra oss alla. Vi kommer med uppmärksamhet och intresse att följa Edert arbete för vårt lands utveckling. Jag önskar Eder välgång i detta viktiga värv och förklarar härmed 1990/91 års riksmöte öppnat.

Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, herr talman, ledamöter av Sveriges riksdag! I morgon, den 3 oktober 1990, förenas de båda tyska staterna. Därmed försvinner det främsta uttrycket för Europas delning och det kalla kriget. Sverige hälsar med största tillfredsställelse det enade, fria och demokratiska Tyskland. Trots växande samförstånd och avspänning i världen visar Iraks ockupation av Kuwait hur bräcklig freden är. Iraks agerande är ett flagrant brott mot folkrätten. Konflikten måste lösas genom att Irak omgående uppfyller Förenta nationernas krav och lämnar Sverige hälsar med tillfredsställelse den aktiva roll som Förenta nationerna nu spelar för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Om säkerhetsrådet så begär, är Sverige berett att ställa fredsbevarande styrkor och militär personal till FNs förfogande. Sverige ger ett omfattande bistånd till dem som drabbas av konflikten. Regeringen kommer att fortsätta de intensiva ansträngningarna för att svenskarna skall få lämna det berörda området. Olika kanaler utnyttjas. Alla utländska medborgare, som så önskar, måste få lämna Irak och återförenas med sina familjer. De omvälvande internationella händelserna under det senaste året ställer nya krav på Sveriges utvecklingssamarbete. Sveriges åtagande att ge ett stöd till u-ländernas långsiktiga ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling står fast. Barnens överlevnad och utveckling är i dag en av de centrala, globala frågorna. Sverige var en av initiativtagarna till barntoppmötet i FN. Konkreta åtaganden krävs för att förverkliga FN För att bidra till en ny fredlig världsordning kommer Sverige att fortsätta att verka för ett förbud mot kärnvapenprov och ett avtal om totalförbud mot kemiska vapen. Regeringen kommer i FN att lägga fram förslag om förhandlingar om ett förbud mot kärnvapen till havs. Under 1980-talet stärktes Sveriges ekonomi påtagligt. Investeringarna ökade kraftigt, sysselsättningen steg och budgetunderskottet avvecklades tack vare god tillväxt och återhållsamhet med nya utgifter. Framstegen har emellertid lett till ökade anspråk och ekonomin har överansträngts. Priser och kostnader ökar snabbt och leder till låg tillväxt och risker för stigande arbetslöshet. Ett alltför lågt sparande återspeglas i ett växande bytesbalansunderskott. Krisen i Mellanöstern lägger ytterligare bördor på den svenska ekonomin och innebär risker för framtiden. Detta ställer krav på en kraftfull och målmedveten politik. Vårens uppgörelse kring den ekonomiska politiken hade positiva effekter på samhällsekonomin. En fortsatt restriktiv finans och penningpolitik är nödvändig. Budgetpolitiken kommer i enlighet härmed att vara mycket stram. Förslag till reformer föreläggs riksdagen endast under förutsättning att de utan skattehöjningar kan finansieras inom ramen för en fortsatt stram finanspolitik. För att värna sysselsättning och välfärd måste nu uppgiften att nedbringa inflationen och att återställa balansen i samhällsekonomin överordnas andra ambitioner och krav. År 1991 är från den utgångspunkten ett avgörande år. Skall Sveriges konkurrenskraft bibehållas, måste jakten mellan löner och priser brytas. I annat fall kommer arbetslösheten att stiga. Med skattereformens sista etapp erbjuds dessutom särskilt goda förutsättningar för att år 1991 radikalt dämpa löneökningstakten. Det gäller att växla om från inflationslöner till reallöner. Den av regeringen utsedda förhandlingsgruppen skall vara arbetsmarknadens parter behjälplig att nå ett stabiliseringsavtal för i första hand 1991. Ytterst vilar emellertid ansvaret härför på parterna själva. En proposition med riktlinjer för den ekonomiska politiken de närmaste åren kommer att föreläggas riksdagen i höst. Demokratins vitalitet förutsätter att olika åsikter kan brytas och prövas mot varandra. En livaktig debatt mellan partierna är nödvändig. Det är demokratins ena sida. Den andra sidan är att partierna måste kunna samverka i för nationen avgörande frågor. Det kravet ställer medborgarna på oss folkvalda politiker. Så var det i skattepolitiken. Genom den stora skattereformen får Sverige ett rättvist, enkelt, likformigt och effektivt skattesystem som stimulerar arbete och sparande. En viktig fråga kunde lösas över partigränesrna i riksdagen. Vid sidan av den ekonomiska politiken ligger nu tre sådana frågor framför oss: energipolitiken, En långsiktigt hållbar energipolitik är avgörande för hela vårt lands framtid. Kärnkraften skall avvecklas till år 2010 och energiförsörjningen tryggas. Omställning av energisystemet måste förenas med målen om god miljö, full sysselsättning, tillväxt och rättvist fördelad välfärd. De bästa förutsättningarna för detta skapas om energipolitiken utformas i bred enighet mellan partierna. De aviserade samtalen i energipolitiken har till syfte att skapa en bred parlamentarisk bas för en långsiktigt hållfast energipolitik. Riksdagens partier bör söka samstämmighet om Europas politiska karta ritas om. Säkerhet, samarbete och samförstånd är nyckelord i förändringen. Den centrala uppgiften i Europa är nu att skapa ett system för gemensam säkerhet, som omfattar alla ESK, kommer regeringen att aktivt verka för tillkomsten av ett sådant system. Målet är en fredsordning som undanröjer alla hot om krig i I Öst och Centraleuropa har folkens krav på frihet, demokrati och bättre levnadsvillkor segrat. En gigantisk omställning väntar, inte minst i Sovjetunionen. De västeuropeiska länderna måste medverka till att en sådan omställning underlättas. Det fortsatta samarbetet med länderna i Östeuropa är en viktig del av Sveriges Europapolitik. Samarbetet med de baltiska grannfolken skall utvecklas och fördjupas. Sverige ser fram mot den dag, då de baltiska republikerna, i enlighet med Helsingforsdokumentets bestämmelser och anda, uppnår självständighet. Ett framgångsrikt resultat av de pågående förhandlingarna mellan EFTA och EG utgör en värdefull byggsten i det nya Europa. Samarbetet mellan de nordiska länderna är ett viktigt bidrag till den europeiska integrationen. Sverige eftersträvar ett så omfattande och djupgående samarbete med EG som är förenligt med vår neutralitetspolitik.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 Genom en generös och samordnad migrations och flyktingpolitik måste Europa agera för ett gemensamt förhållningssätt inför framtida befolkningsrörelser. Regeringen kommer att intensifiera arbetet på detta område, såväl inom ramen för det nordiska samarbetet som i bl.a. Europarådet, där Sverige 1991 övertar ordförandeskapet i ministerkommittén. Riktlinjer för en framtida flykting-, invandringsoch invandrarpolitik utvecklas. Också när det gäller det svenska försvarets framtida utformning är det önskvärt med en bred politisk enighet. Grunden för svensk säkerhetspolitik är en fast och konsekvent neutralitetspolitik som stöds av ett starkt och allsidigt totalförsvar. Förändringarna i Europa och i förhållandet mellan stormakterna kommer dock att påverka den svenska försvarsplaneringen. Regeringen kommer att söka ett brett stöd i riksdagen för den kommande försvarspropositionen. Näringspolitiken har en strategisk betydelse för att öka tillväxten i ekonomin. Regeringens politik inriktas i ökad utsträckning på åtgärder som förbättrar ekonomins funktionssätt, skapar fungerande marknader med ökad konkurrens och stärker näringslivets internationella konkurrenskraft. På grundval av ett livskraftigt jordbruk och minskad protektionism omdanas livsmedelspolitiken i syfte att skapa bättre kvalitet, en dämpad prisutveckling och ett mer varierat utbud av livsmedel. Regionalpolitiken fullföljs i enlighet med riksdagsbeslutet våren 1990. Detta innebär att insatser görs i regionalpolitiskt prioriterade områden för att stärka infrastrukturen samt för att stödja tillväxten av industri och tjänsteföretag. Utrymme för ökade investeringar i transportsektorns infrastruktur skapas genom nya former för huvudmannaskap och finansiering. Förslag om ökade insatser för miljövänliga trafiksystem i de tre storstadsområdena föreläggs riksdagen. Förhandlingar genomförs med Välfärdspolitiken inriktas på att ge alla människor möjlighet att leva ett aktivt och självständigt liv på grundval av ekonomisk och social trygghet. Detta bidrar till en stark ekonomi, både genom att människors produktiva förmåga ökar och genom ett minskat offentligt utgiftstryck. Förnyelsen av den offentliga verksamheten skall bidra till tillväxt och välfärd. Utrymmet för medborgarnas personliga val och önskemål skall öka inom utbildning, vård och omsorg. Arbetsmarknadspolitiken inriktas ytterligare på utbildning och arbetsförmedling samt på att stödja människors återkomst till arbetslivet. Om arbetslösheten stiger har regeringen hög beredskap. I en sådan situation kan andra åtaganden få stå tillbaka. En ny arbetslivspolitik kommer att ta upp kampen mot dåliga arbetsmiljöer. Utslagningen från arbetslivet skall bekämpas. Till grund för en sådan politik ligger arbetsmiljökommissionen och de 15 miljarder kronor som kommer att finnas i arbetslivsfonden. Vi står inför en bred förnyelse av villkoren inom arbetslivet, till förmån främst för dem som har de tyngsta och farligaste jobben. Detta blir en av de största och viktigaste uppgifterna under 90-talet. Sjuk och arbetsskadeförsäkringarna reformeras, så att de bättre medverkar till att ge människor hjälp att komma tillbaka till ett aktivt liv efter sjukdom eller förtidspension. Ambitionen är att ohälsotalet minskas med två dagar under ett år och med tio dagar på fem år. Hälso och sjukvårdens förnyelsearbete skall ge ökad tillgänglighet och öppnare vårdformer. Förebyggande arbete utvecklas. Under året kommer regeringen att föreslå att användandet av genteknik på människor skall lagregleras. Förslaget innebär bl.a. förbud mot försök att utveckla metoder för att åstadkomma genetiska effekter som kan gå i arv. Primärkommunerna föreslås få ett samlat ansvar för service och vård för dessa grupper. Genom en starkare satsning på stöd i hemmet, alternativa boendeformer och hemsjukvård ökar välfärden. Det är angeläget att fortsätta utbyggnaden av föräldraförsäkringen. När reformutrymme föreligger har denna reform högsta prioritet. Regeringen kommer att föreslå en skärpning av jämställdhetslagen liksom åtgärder mot könsdiskriminerande reklam. En reformering av skolbarnsomsorgen förbereds. Förändringar kommer att föreslås när det gäller styrningen av och ansvaret för skolan. Skolans omfattande regelverk förenklas. Kommunernas ansvar för skolan blir tydligare. Statens uppföljning och utvärdering utvecklas. Den statliga skoladministrationen halveras. Ett nytt skolverk bildas. En parlamentarisk beredning av betygsfrågorna tillsätts, och arbetet med en ny läroplan för grundskolan inleds. Gymnasieskolan reformeras. De yrkesinriktade utbildningarna förbättras. Insatserna inom vuxenutbildningen skall riktas främst till vuxna med kort utbildning. Samverkan mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen underlättas för att ge fler ungdomar och vuxna tillgång till kompetenshöjande utbildning. Den nationella mediepolitiken bör utformas i bredaste möjliga samförstånd mellan de politiska partierna. Regeringen kommer därför att inbjuda riksdagens partier till en parlamentarisk beredning om den framtida mediepolitiken. Arbetet med att stärka rättsväsendet fortsätter. Möjligheterna att finna nya alternativ till frihetsstraff undersöks. Ytterligare insatser för att stärka brottsoffrens ställning förbereds. Särskilda åtgärder planeras för att stärka skyddet för hotade och utsatta kvinnor. Socialtjänstens möjligheter att ta hand om unga som begått brott förstärks. Förändringar föreslås i polislagens regler om frisläppande av unga som gripits för brott. En parlamentarisk utredning tillkallas med uppdrag att se över rättsväsendets och socialtjänstens ingripande när unga begår brott. Bostadsbyggandet hålls uppe. Särskilda ansträngningar görs för att möta ungdomars behov av egen bostad. Förslag framläggs som lägger ökat ansvar på producenter och materialtillverkare för skador som orsakas av dåligt material och felaktiga byggmetoder. Miljöhänsyn måste genomsyra samhället och finnas med från början i all planering. Arbetet för en god livsmiljö kräver ökat internationellt samarbete. Överenskommelsen för att rädda Östersjön följs upp med konkreta insatser. Förberedelser för en andra global miljökonferens pågår. Arbetet i vårt land med att samordna och skärpa miljölagarna fortgår. Lagstiftningen skall utgå ifrån vad som är nödvändigt för hälsa och miljö. Ekonomiska styrmedel skall användas för att inrikta utvecklingen mot en bättre miljö. Före sekelskiftet bör industriutsläppen ned till ofarliga nivåer. Gamla miljöskador saneras. Varor och produkter skall göras rena från början. Farliga ämnen avvecklas eller begränsas kraftigt. Jord och skogsbruket skall anpassas till natur och miljövårdens krav genom det pågående arbetet för att skapa bättre skydd för hotade arter, fjällnära skogar och våtmarker. Kulturlandskapet berikas. Åtgärder sätts in för att göra trafiksystemet miljövänligt. Miljökraven för fordon skärps. Sverige är ett bra land att leva och bo i. I vårt land är demokratin djupt förankrad. Sysselsättningen är hög, välfärden utbyggd och tryggheten omfattande. Här är människorna välutbildade och industrin väl rustad. Här är naturen bättre skyddad än i något annat modernt industriland. Över detta känner vi stolthet. Vi vill värna uppnådda framgångar, men vi vill också gå vidare, förnya och förbättra Sverige. För att klara detta krävs att många är beredda att ta gemensamt ansvar. De uppgifter vi står inför i vårt land får emellertid inte undanskymma att Sverige är en del av en större gemenskap som kräver också våra insatser. 1990-talets uppgift är att ställa om till en ekologiskt uthållig livsform. I Sverige finns goda förutsättningar att visa att god miljö kan förenas med välstånd och full sysselsättning. Vi svenskar kan nu visa att människor kan leva och utvecklas i frihet och trygghet och samtidigt värna naturen till gagn för framtida generationer.

Välkomna till det nya riksmötets första partiledardebatt som äger rum med anledning av regeringsförklaringen som avgavs i går. Innan vi börjar debatten vill jag meddela att statsrådet Lena Hejlm-Wallén på regeringens informationsstund i morgon torsdag kl. 14.30 kommer att lämna information om katastrofinsatser och långsiktigt biståndssamarbete med Namibia.

Herr talman! Vid midnatt började alla Tysklands klockor att ringa. Från Ru gen uppe i norr till Zugspitze nere i söder, från Oder i öster till Mosel i väster. De ringde in en enighet som symboliserar ett enande i frihet, inte bara för Tyskland, utan för Europa i dess helhet. Och i morgon vid denna tidpunkt samlas det enade Tysklands valda företrädare för första gången till den nya tyska riksdagens första högtidliga sammanträde. Tysklands delning har varit Europas delning. Muren delade förvisso främst Berlin, men den delade också en hel världsdel. Muren och den stat utan vilken denna mur inte hade varit möjlig krossade individers möjligheter och människors drömmar under nästan ett halvt århundrade. Det förefaller ibland i debatten som om man känner litet nostalgi över det gamla DDR och gärna gråter litet med den fallna DDR-regimen. Låt mig säga att jag själv inte kan känna annat än glädje över att en stat som aldrig var annat än konstlad nu försvinner från Europas karta. Men framför allt känner jag en intensiv glädje över alla de nya möjligheter som nu öppnas. Jag tror att 90-talet kommer att innebära ett nytt tyskt under när det gäller välfärd, välstånd och ekonomisk utveckling. Jag vet att genom det som nu har inträffat bereds vägen för ett både fördjupat och utvidgat samarbete på samhällslivets alla områden mellan Europas demokratier. Det blir ett medborgarnas Europa -- ett möjligheternas och mångfaldens Europa -- som nu växer fram. Och i detta Europa är det en självklarhet att Sverige måste vara med helt och fullt. Utvecklingen i Europa går nu rasande snabbt framåt. Inte någon som haft möjlighet att under det senaste året och månaderna röra sig i detta nya samarbetets Europa kan undgå att se hur vårt Sverige har halkat efter, hur vi kommit på sidan av och hur vi håller på att marginaliseras. Så är det, och den sanningen måste vi vara medvetna om. Men så borde det faktiskt inte vara, och så behöver det inte vara i framtiden. Det är därför vi så snabbt som möjligt bör vara redo att söka fullt medlemskap i EG. Jag har själv sagt att detta bör ske under andra halvåret nästa år, omedelbart efter valet. Den bedömningen har sedan dess fått stöd också från företrädare för folkpartiet. Jag tror inte att Sverige har råd att stå och vänta i ytterligare två tre år och säga ''vi får se, vi kan inte bestämma oss nu''. Det är bra, statsministern, att socialdemokraternas officiella linje i Europapolitiken nu har gått från rött till gult, från nej till vänta. Något som verkligen skulle behövas är att Europapolitiken slår om till grönt och att vi sänder signalen om att vi vill vara med och skall vara med. Herr talman! Gårdagens regeringsförklaring var tom, gränsande till uppgivenhet. Det gäller inte minst den ekonomiska politiken. Jag undrar ibland om regeringen i dess helhet har klart för sig vart dess politik har fört Sverige när det gäller ekonomin. Länge matades vi med tal om den framgångsrika tredje vägens ekonomiska politik. Den skulle ge oss både låg inflation och låg arbetslöshet, och fortfarande talar statsministern som om detta i allt väsentligt lyckades under 1980 Men sanningen är ju att det förhåller sig tvärtom. Det centrala elementet i denna politik -- att hålla pris och kostnadsstegringarna ner -- har misslyckats och misslyckats rejält. I dag är Sverige ett höginflationsland i ett Europa som i allt väsentligt har fått inflationen under kontroll. Löner och priser galopperar i väg i Sverige. Vi känner alla av hur dyrt allting har blivit, och ekonomer varnar samstämmigt för den allvarliga kostnadskris som nu kommer. Vi skall inte blunda för vad en kostnadskris innebär. En sådan slår alltid hårt mot sysselsättningen. Misslyckas inflationsbekämpningen kommer misslyckandet med sysselsättningen aldrig långt efter. Det är tyvärr alldeles ofrånkomligt. Jag försökte i avslutningsdebatten i våras innan vi skildes att något intressera statsministern för dessa sysselsättningspolitiska perspektiv. Det gick kanske inte alldeles bra. När jag lyssnade till regeringsförklaringen i går fick jag inte heller något intryck av att regeringen inser allvaret i det som nu håller på att inträffa. Det sägs i regeringsförklaringen att om arbetslösheten ökar står regeringen redo med åtgärder. Men detta ''om'' är ju ingenting annat än rent illusionsmakeri! Alla vet att arbetslösheten kommer att öka, och att den kommer att öka rejält under lång tid. Varslen har ju duggat tätt under de senaste månaderna. Vi har i en industrisektor som redan var för liten förlorat Det är ofta de svagaste delarna av landet som drabbas först och hårdast, och vi vet att nedgången inom industrin kommer att ta fart. Siffrorna för industriinvesteringar tyder på ett ras på omkring Även den offentliga sektorn, som tidigare kunde suga upp mycket av detta under 70 och 80-talen, står nu inför den ekonomiska krisen. Företrädare för Kommunförbundet sade häromdagen att de trodde att 50 000 jobb skulle försvinna från kommunsektorn under de närmaste åren. Låt oss således vara alldeles på det klara med vad vi står inför: Månad efter månad under de närmaste åren kommer arbetslösheten att öka. Jag tror tyvärr att det ligger mycket i de prognoser som i dag förutspår att denna ökning av arbetslösheten kan komma att gå upp till fyra fem procentenheter öppen arbetslöshet och att vi därmed kommer att få en sysselsättningskris som är längre och djupare än vad vi någonsin har upplevt i modern tid. Denna djupa och långvariga sysselsättningskris är det oundvikliga resultatet av misslyckandet för den tredje vägens ekonomiska politik. Det är socialdemokraternas misslyckande med att få kostnadsutvecklingen under kontroll som för landet in i en kris för sysselsättningen. Detta är ett stort misslyckande för socialdemokratin när det gäller en av dess allra mest centrala uppgifter i svensk politik. När finansminister Allan Larsson framträdde som något av gästföreläsare på den socialdemokratiska partikongressen sade han att ''så här kan det inte få fortsätta''. Nej, så här kan det verkligen inte få fortsätta! Men så här har det ju fortsatt år efter år under herr Larssons företrädare, herr Feldt, som också pratade åtskilligt -- men det fortsatte. Så här har det fortsatt månad efter månad också under herr Larsson. Att döma av regeringsförklaringen kommer det ett bra tag till att fortsätta så som det inte får fortsätta . Det dokument som Rehnbergkommissionen presenterade i måndags är en iskall beskrivning av en hård verklighet för Sveriges ekonomi. Det sägs i dokument mycket tydligt att detta är en ''hemmalagad'' kris, som har sin grund i misslyckandet med inflationsbekämpningen under I början av detta år sade regeringen i finansplanen att vi står vid en kritisk punkt. Man sade att om vi inte klarade av detta inom den allra närmaste tiden så skulle krisen vara oundviklig och arbetslösheten skulle komma att bli hög. Det enda vi har sett av åtgärder för att klara av detta är egentligen en momshöjning och att regeringen gick tillbaka i fråga om ett antal förfelade och förhastade vallöften. Men av detta blir det ingen ekonomisk politik värd namnet, en ekonomisk politik som gör det möjligt att lösa den kris som nu kommer. Det blev inget brott i kostnadsutvecklingen. 1990 blev ännu ett i den långa raden av förlorade år. Därmed är det alldeles klart: socialdemokratin administrerar i dag en sönderfallande svensk ekonomi. Det sade regeringen visserligen att den aldrig skulle göra. Jag vet inte riktigt om det var ett löfte, ett mål eller någonting som var oåterkalleligt när det sades. Men detta är i alla fall nu ett faktum; så är det. Socialdemokraterna administrerar en sönderfallande ekonomi. Så gott som alla kurvor pekar i dag åt fel håll. Underskottet gentemot utlandet ökar mycket snabbt. Räntorna pressas upp. Vi har räntor som ligger en bra bit högre än det övriga Europas. Detta ger oss höga boendekostnader, och det driver investeringarna ytterligare ut ur landet. Tillväxten har praktiskt taget upphört. Vi var tidigare ett lågtillväxtland, och vi håller nu på att bli ett nolltillväxtland. Är det någonting som hotar välfärden -- inte minst pensionerna i ATP-systemet framöver -- så är det just det faktum att tillväxten sinar och håller på att upphöra. Kostnaderna ökar mycket snabbt. Och dessutom spär man på med skatteökningar -- ny ved på inflationsbrasan. Denna brasa, med all den ved den har fått genom socialdemokraternas politik under dessa år, kommer inte att bli så lätt att släcka. Det finns inga lätta vägar ut ur denna kris. Det går inte att reglera, att subventionera eller att devalvera bort den. Det går enligt min mening bara att se till att vi får en vändning ut ur krisen genom att föra en ekonomisk politik som bryter med den vi har fört hitintills, en ekonomisk politik som skapar trovärdighet i ett längre perspektiv. Det handlar då om att sänka skattetrycket. Det är en nödvändighet förr eller senare -- ju förr desto bättre. Det handlar om att få till stånd en trovärdighet i Europapolitiken. Detta är en nödvändighet. Det handlar om att avvisa olika socialistiska planer som nu cirkulerar i debatten. Det handlar om att också kunna bryta ner pyramiderna, monopolen, i de offentliga välfärdssystemen. Det handlar om att kunna dämpa den offentliga kostnadsutvecklingen, och det handlar inte minst om att ge Sverige en realistisk energipolitik. Om detta senare skulle mycket kunna sägas. Jag har förstått att en mera selekt krets i särskilda sammanhang skall få ägna sig åt den saken. Av den utlovade energipolitiska propositionen till riksdagen har vi inte sett så mycket. Det vi under de senaste månaderna har sett i denna fråga är hur ett politiskt parti, några av dess mest prominenta företrädare, har förtidsavvecklat sin politiska moral. Efter de turer jag har sett prov på i TV under de senaste månaderna har jag mycket svårt att förstå hur vissa personer fortfarande kan se ärliga människor rakt i ögonen när de uttalar sig om vad de tycker och tänker i denna fråga. Socialdemokraterna lade fast en politik om förtidsavveckling 1995--1996. Denna politik var felaktig och farlig när den lades fast, och jag vet inte om socialdemokraterna någonsin hade för avsikt att genomföra den. Nu gör de en vändning och säger att de genom nya överenskommelser skall skapa trovärdighet för en ny politik. Efter det som har hänt tror jag att de kan säga i stort sett vad de vill -- det är inte många som kommer att tro på dem i alla fall. Som socialdemokraterna har svängt och slirat i energipolitiken under de senaste 15 åren -- men speciellt under de senaste två tre åren -- finns det tyvärr ingen större anledning att sätta någon tilltro till det de säger, förutom möjligen det som ligger i den alldeles omedelbara framtiden. I detta ligger också något av kvintessensen av ett politiskt misslyckande för denna regering, ett misslyckande som är större än så. Regeringen har förbrukat möjligheter vad gäller ekonomin, vad gäller Europapolitiken och vad gäller energipolitiken. Regeringen har t.o.m. förbrukat stora delar av det politiska och det svenska språket. Löften betyder numera ingenting; de har blivit närmast någonting man skrattar åt i svensk politik. Beslut betyder nästan heller ingenting. De är nämligen bara oåterkalleliga när de fattas. Ord staplas på ord, men orden förlorar alltmer sin mening. I gårdagens regeringsförklaring var en av de stora nyheterna att namnet på skolöverstyrelsen skall bytas till ''skolverket''. Så formas en politik som fortfarande tror att orden -- de ord man har devalverat -- har någon betydelse. Så här, herr talman, kan det inte få fortsätta.

Herr talman! Låt mig först av allt instämma i det som Carl Bildt sade om Tyskland. Jag har inte mycket att tillägga; jag tyckte att han formulerade sig väl på den punkten. Att vi någon gång skulle få uppleva ett enat Tyskland anade vi väl -- om vi inte hade gjort det förr -- när Berlinmuren föll för ett knappt år sedan. Att det skulle gå så fort som det har gjort tror jag inte någon vågade tro ens då. Det nya Tyskland kommer naturligtvis att betyda mycket för Sverige, påverka oss på olika sätt. Men det har också redan haft en mycket påtaglig effekt på den svenska debatten. Berlinmurens fall och Tysklands enande har enligt min mening betytt mer än någonting annat för att påverka Europadebatten i Sverige. Successivt och en aning motsträvigt har socialdemokraterna så småningom kommit fram till att det nu är önskvärt att Sverige blir fullvärdig medlem i EG. Jag läste Ingvar Carlssons tal på den socialdemokratiska partikongressen och tyckte att det var glädjande positivt i de avsnitt som berörde Tysklands enande kommer också att betyda mycket för den svenska miljön. Man kanske t.o.m. skulle kunna gå så långt som att säga att ingen åtgärd av miljöpolitisk karaktär är viktigare än Tysklands enande. Det forna Östtyskland svarar nämligen för en mycket stor del av de försurande utsläpp som faller ned över Sverige och försurar svenska skogar och svenska sjöar. Kärnkraftverket i Greifswald är långt farligare och innebär en långt större risk för Sverige än någon av de svenska reaktorerna. Det är oklart om det i Östtyskland har funnits en vilja att åtgärda dessa problem. Även om viljan har funnits, har inte förmågan och resurserna funnits. Kommunismen har utarmat de östeuropeiska folken, och utvecklingen där visar hur fel det är att ställa demokrati, marknadsekonomi och välfärd mot miljön. Allt detta är tvärtom en förutsättning för en radikal miljöpolitik, och i och med Tysklands enande finns det hopp för en radikal miljöpolitik också i det forna Östtyskland. Herr talman! Det finns i den svenska ekonomin för närvarande en hel del krissymptom. Krisen i Mellersta Östern är förvisso en bidragande faktor, men det är inte den avgörande orsaken. Viktigare är att svårigheterna är hemmagjorda. Det är den svenska pris och löneutvecklingen under hela 1980-talet som ligger bakom den situation som vi nu befinner oss i.

På några områden har åtgärder vidtagits, men alldeles för sent. Inte minst har regeringen haft en övertro på inkomstpolitik, att det skulle gå att övertala arbetsmarknadens parter att träffa avtal på en låg nivå och på det sättet hålla tillbaka lönekostnadsökningarna. Allt detta kan vi beklaga, men det är för sent att ändra på det. Nu måste vi blicka framåt och se till vilken ekonomisk politik som skall föras från nu och framåt, givet att situationen är som den är. Herr talman! Jag tycker att det har skett en tillnyktring i regeringens ekonomiska politik. Det är alltför sent men naturligtvis ändå mycket välkommet. Skattereformen är det viktigaste uttrycket för detta och den ekonomiskpolitiska uppgörelsen i våras är ett annat. Den senare håller fortfarande bra. Det finns ingen anledning att lägga om politiken i en mer expansiv riktning. Allan Larssons klarspråk i olika sammanhang, inte minst på den socialdemokratiska partikonkgressen, är välgörande. Det tycks, herr talman, som om den mannen har en ganska välprogrammerad hjärna och det är inte utan att man känner en viss avund. Valrörelsen år 1991 kommer att vara avgörande. Skattereformen i förening med den dämpning som nu sker av den svenska ekonomin innebär att vi har en engångschans att växla ner i löneökningstakten i Sverige från en orealistiskt och orimligt hög nivå till någonting mer i takt med de länder som vi skall konkurrera med. Jag såg häromdagen på Rapport i TV där man redovisade en sifo-undersökning i vilken man frågat människor om de var beredda att avstå från löneökningar år 1991. Det var mindre än hälften som sade ja. Men när man tillade: ``Är du beredd att avstå löneökningar om andra gör det?'' var det mer än två tredjedelar som svarade ja. Jag tycker att detta visar att det är värdefullt med en samordning av löneavtalen inför 1991 om man skall klara nedväxlingen. Jag vill därför gärna ge mitt stöd till de vädjanden som regeringen har gjort till arbetsmarknadens parter om att utnyttja Bertil Rehnbergs förhandlingskommission så att vi får lägre löneökningar nästa år. Regeringen bör alltså enligt min uppfattning ligga still i stabiliseringspolitiken. Men detta hindrar inte att det är viktigt att ge andra signaler om t.ex. energin och den offentliga sektorn. När det gäller energipolitiken är detta naturligtvis allra viktigast för den eltunga industrin. Men det är inget tvivel om att det betyder oerhört mycket för humöret över huvud taget inom det svenska näringslivet. Ett första steg mot en rimligare energipolitik har nu tagits i och med att målet att avstänga kärnkraftsreaktorer redan år 1995 har givits upp. Detta har skapat utrymme för samtal med bl.a. folkpartiet. Vi får se vad de samtalen kan leda fram till. Det är naturligtvis inte nu läge att skapa några ytterligare låsningar, men låt mig ändå redovisa några av folkpartiets utgångspunkter inför de förestående samtalen. En utgångspunkt är att vi inte nu skall binda oss för några nya årtal. Då skulle vi snart vara tillbaka i precis samma situation som nu. En annan är att det är viktigt med åtgärder för att stimulera utveckling av alternativen. Men det är också viktigt att dessa på några områden, framför allt när det gäller bioenergin, föregås av en ordentlig probleminventering så att vi inte bara öser ut hundratals miljoner utan att få någonting tillbaka. Det är angeläget att använda 90-talet till fördjupade studier av långsiktiga energisystem inkl. den utveckling som nu pågår internationellt. Sverige kan inom några år vara en del av en Det är också viktigt att analysera de möjliga målkonflikter som kan finnas inte bara i perspektivet fram till mitten av 90-talet utan även i ett mycket längre perspektiv fram till år 2010. Ett annat område på vilket det behövs tydliga signaler från regeringen är den offentliga sektorn. Det pågår, som alla kan se, en kamp inom socialdemokratin mellan reformister och traditionalister där traditionalisterna av allt att döma fortfarande har ett ganska starkt övertag. För folkpartiets del är det viktigt att ge människor mer valuta för skattepengarna. Det innebär både att genom konkurrens effektivisera verksamheten inom den offentliga sektorn och inom hela den sociala tjänstesektorn och att ge människor större valfrihet, inte bara mellan offentliga alternativ utan också mellan offentliga och enskilda. Vi får ofta från socialdemokraterna höra att detta med valfrihet är onödigt. Det är ju vi politiker som styr, och vi lyssnar naturligtvis till människor. Man säger t.o.m. ibland från socialdemokratiskt håll att människor inte vill ha valfrihet, och det finns i synnerhet ingen efterfrågan på enskilda alternativ. Jag fick häromdagen ett mycket bra exempel på motsatsen när jag besökte Martinaskolan som ligger i Bergsjön i Göteborg. Martinaskolan är en Waldorfskola med en nystartad förstaklass nu i höst. I motsats till vad som är fallet med andra Waldorfskolor hoppas man kunna finansiera den med kommunala och statliga medel, eftersom den drivs som ett föräldrakooperativ och därmed slippa att ta ut föräldraavgifter. Det intressanta är att det i den här klassen med 13 barn finns 7 som är barn till ensamstående mödrar och 6 som är barn till invandrare. Det är alltså inte på något sätt en överklass, som har valt ett enskilt alternativ framför de till buds stående kommunala alternativen, utan det är i hög grad fråga om mycket vanliga människor. Valfriheten är till för dem och inte för eliten. Detta kommer att bli en huvudfråga i valet. De borgerliga partierna är faktiskt mer överens på den här punkten än vad man är inom socialdemokraterna, och detta är skäl nog för att byta regering i Sverige. Herr talman! På den socialdemokratiska partikongressen sade Ingvar Carlsson att han såg fram emot en hård strid om ''rätten till arbete -- till det goda arbetet, om rätten till trygghet, om en rättvis fördelning och en god miljö''. Ingvar Carlssons huvudproblem är knappast att han kommer att bli särskilt mycket motsagd på dessa punkter utan snarare hur han skall kunna övertyga väljarna om att socialdemokraternas egen politik stämmer med parollerna och de mål som man har satt upp. Att arbetstillfällen nu är hotade beror i hög grad på den ekonomiska politik som regeringen själv har bedrivit. Jag har redan berört detta. Vad betyder rätten till trygghet för de småbarnsföräldrar som inte får någon barnomsorg därför att regeringens barnomsorgspolitik har kapsejsat eller för de sjuka människor som nästa år inte kommer att få någon sjukvård därför att regeringen har varit för snål i de s.k. Dagmarförhandlingarna med landstingen? Vad betyder rättvis fördelning när människor i det glömda Sverige ständigt försummas och de handikappade inte fick mer än ett enda ord i gårdagens regeringsförklaring -- det var en organisationsfråga --, när allt fler flyktingar avvisas från våra gränser och när det är fattiga människor i u-länder som skall betala det svenska östbiståndet? Vad betyder god miljö när regeringen försummar naturvården och alltmer öppet talar om att offra de orörda Norrlandsälvarna? Det är verkligen inte någon lätt uppgift som Ingvar Carlsson har. Jag avundas honom inte den uppgiften. Herr talman! Nu har vi ett valår framför oss. Det finns fler osäkra väljare än någonsin. Det är självklart att det innebär frestelser för partier att lova runt även om de sedan kommer att hålla tunt. Lars Gyllensten skrev en mycket pessimistisk artikel i Dagens Nyheter för ett par veckor sedan. Han skrev: ''Man kan gripas av misströstan om en demokrati över huvud taget kan fungera med en annan moral än en lättköpt - -''. ''Varje marknadsföring, som siktar till breda konsumentkategorier, frestas att sänka nivån på sitt utbud, så att det skall tillfredsställa minsta gemensamma nämnare hos dem vars gunst man söker.'' Det fanns mycket i Gyllenstens artikel som jag opponerar mig emot. Men på den punkten tycker jag att han har en poäng. Inte minst med valrörelsen 1988 fortfarande i gått minne är det lätt att instämma med honom. Socialdemokratin har inte skytt några medel för att få sitta kvar. Löftet under valrörelsen om att inte höja momsen förbyttes bara några månader senare i ett förslag om höjd moms. Löften om en bättre naturvård, skriftligen avgivna till Svenska naturskyddsföreningen, övergav man omedelbart efter valet. En del kanske minns Lars Ernestams debatt här i riksdagen med Birgitta Dahl, där han frågade när löftena skulle förverkligas. Han fick svaret: ''Valet är över nu, Lars Ernestam.'' Vidare har vi löftet om full behovstäckning i barnomsorgen till 1991, som först reducerades till en målsättning och som nu inte kommer att nås. Det är det oåterkalleliga löftet om kärnkraften som har återkallats. Vi har löften om reformer som skulle genomföras utan att vara finansierade och där verkligheten har tvingat socialdemokraterna att överge dem. Löftet om att löntagarfonderna var det sista steget som inte skulle följas av några fler är nu också på väg att överges. En del löftesbrott har förvisso varit klok politik, men moraliskt är det naturligtvis förkastligt att göra som socialdemokraterna har gjort. Allan Larsson låter tuff när han talar. Men så lät faktiskt, om någon minns det, Kjell-Olof Feldt också före valet 1988 -- åtminstone på våren 1988. Men i valrörelsen tvingades Kjell-Olof Feldt att på det mest förnedrande sätt gå ut och säga att hans strama linje på våren 1988 bara hade varit ett tankefel. Detta har föranlett den förre finansministern att delge oss en del av hans tankar i en artikel i Dagens Nyheter där han recenserade en biografi över den amerikanske presidenten Lyndon Johnson. I slutet av recentionen kommer han även in på de förhållanden som råder i Sverige. Han frågar om makt, erövrad med bedrägliga eller olagliga metoder kan legitimeras om den används för goda ändamål. Kjell-Olof Feldt erkänner att han i yngre dagar kanske hade svarat ja på den frågan men att han nu har tänkt om. Problemet med ändamålethelgar-medlen-filosofin är, skriver Kjell-Olof Feldt, särskilt om den praktiseras med framgång, att man har en benägenhet att bli allt mer tolerant mot ändamålets vikt, så långt t.o.m. att det reduceras till att gälla själva maktinnehavet. Förtroendet för partier kan undergrävas på olika sätt, säger Kjell-Olof Feldt. Ett är naturligtvis dålig maktutövning. Men ett ändå säkrare sätt att förlora väljarnas förtroende är att försöka lura och manipulera dem, skriver Kjell-Olof Feldt. Detta är en självkritik som måste svida hårt hos socialdemokraterna. Man kan naturligtvis fråga sig om socialdemokraterna har sämre moral än andra. Nej, det är inte nödvändigtvis så. Men makten har korrumperat. Det kunde ha drabbat också andra. För ett demokratiskt politiskt parti borde det viktiga inte vara att vinna valet utan hur man vinner det, skriver Feldt. Herr talman! Jag kan inte annat än instämma, och jag hoppas att Feldts tankar skall lända också andra till eftertanke inför det val som nu förestår.

Herr talman! I natt har våra södra grannfolk blivit en nation. Varken murar eller ridåer av järn kunde i längden hejda människors längtan efter frihet, demokrati och återförening. På näthinnan har bilderna från förra hösten naglat sig fast. Tiotusentals östtyskar flydde springande sitt land. I fjol, natten till den första oktober onsdagen 1989, övernattade 5 000 människor under bar himmel utanför västtyska ambassadbyggnaden i Prag. Ett mycket stort antal var barn -- på väg mot en oviss, men ljusnande framtid. Vi minns också bilderna från Leipzig, marscherna för frihet, kväll efter kväll, med ett rakt och tydligt budskap: ''Vi vill stanna här, och vi vill ha reformer.'' Människans unika resurser kommer till sin fulla rätt först då friheten och demokratin än vunnen. Den 3 oktober 1990 kommer att gå till historien som en fredens dag. Andra världskriget har fått ännu en slutpunkt. Men den här dagen är ingen slutpunkt -- den är början till något nytt.

Låt mig gärna när det gäller förhoppningarna understryka vad som framgår av regeringsdeklarationen: förhoppningen att de baltiska republikerna skall nå självständighet i Helsingforsdeklarationens anda och enligt dess bestämmelser. För några dagar sedan deltog jag i Europarådets höstsession, liksom en del andra i denna församling. Det var en unik session. I den ingick också ett möte med parlamentariker från den europeiska säkerhetskonferensens länderkrets, dvs. hela Europa, utom Albanien, men jämte Nordamerika. Mötet gav röst åt den parlamentariska opinionen inför ESK-toppmötet i Paris omkring den 20 november. Debatten var en enda stor manifestation av det alleuropeiska perspektivet, dvs. att inte bygga nya gränser i vår världsdel, att inte isolera stater, att vara medveten om de misstag som begåtts i det avseendet i vår världsdel tidigare. Det var visionen om ett avtal för gemensam säkerhet i Europa som har präglade debatten och nödvändigheten att denna utveckling är förankrad också i berörda parlament. Detta skall inte enbart upplevas som en angelägenhet för ländernas regeringar. Det handlar om att förankra det i folkopinionen.

Integrationsarbetet får inte leda till att Västeuropa reser murar mot omvärlden. För Sverige är det därför en utgångspunkt att Europa inte är liktydigt med EG och den västeuropeiska integrationen inte är det enda målet för våra strävanden. Sverige önskar se ett närmare samarbete mellan Europas östra och västra delar.'' Uttalandet togs av riksdagen i maj 1988. Centraleuropa har ökat, inte minskat , betydelsen och aktualiteten i detta uttalande. För centern uppfattas det som förpliktande. Vi utgår från att det uppfattas så också av övriga partier. Det har blivit dyrt att leva i Sverige, alltför dyrt. Många människor måste använda hela sin inkomst till det för dagen nödvändigaste: mat, boende, arbetsresor. Det blir allt tuffare dagar i väntan på lönen -- människor ringer och undrar hur vi i riksdagen har tänkt oss att vardagsekonomin skall gå ihop. Sverige håller på att bli ett av jordens dyraste länder att leva i. Den politik som socialdemokraterna kallade den tredje vägen har i själva verket blivit en klyftornas och koncentrationens politik. Den har skapat spänningar mellan människor, grupper, regioner och landsändar. Några har kunnat göra ''stora klipp'' och vaknar nu upp i en verklighet med stora lån utan säkerhet. Andra har varken kunnat göra klipp eller ens kompensera sig för kostnadsutvecklingen. Nu, när den stora skattereformen skall betalas, läggs sten på börda. Effekten av att skattereformen skall finansieras genom mervärdeskatter på nödvändig konsumtion -- ca 15 miljarder kronor -- blir att många människor med låga och normala inkomster tvingas betala skattesänkningar som främst kommer höginkomsttagare till del. Många pensionärer kommer inte alls att få del av skattesänkningen 1991. Deras pensioner är alltför låga. Men de kommer i allra högsta grad att få vara med och betala notan för skattereformen, i form av ökade levnadskostnader. Det är inte rimligt. Redan 1990 kan vi märka hur barnfamiljer med måttliga inkomster och låginkomsttagare kommer i kläm. De får inga skattesänkningar som räcker till för att kompensera pris och hyreshöjningar. I kombination med ökande bensin och resekostnader står allt fler inför det konkreta hotet att tvingas flytta, att tvingas bryta upp från den dyra nyproducerade lägenheten eller från villan. Frågan är då: Flytta vart? Eller: Var finns en rimlig bostad till ett rimligt pris? Vi kan påminna oss att i Stockholmsregionen väntar 160 000 människor i bostadskön. Centern deltog i skatteöverläggningarna, men när socialdemokrater och folkpartister gjorde upp om den nu gällande finansieringen valde vi att presentera en annan finansieringsväg. Vi står fast vid vårt förslag. Centern vill göra skattereformen till ett verktyg för att fördela rättvist, och därför vill vi ha lägre moms på livets nödtorft. Vi vill ha låg skatt på boende, på mat, på resor och även på turism -- i annat fall motverkar skattereformen sitt eget syfte. I stället väljer vi högre punktskatter på sådan miljöskadlig energi såsom olja kol och uran, som vi vill minska användningen av. På så sätt gör vi vardagsekonomin lättare för de allra flesta. På så vis låter vi skatte och energipolitik gå hand i hand samtidigt som det ger den miljövänliga energin en chans. Det är en ekvation som går ihop och som ger en rättvis fördelning av välfärden, nya jobb och framtidsutsikter för hela landet. Men fakta är att framför oss ligger politiskt beslutade kostnadsökningar: dubblad moms på byggen och ny, hög moms på resor med tåg, buss, båt och flyg. Fakta är också: hög räntenivå och en snabbare kostnadsutveckling än i våra konkurrentländer -- Orderingång och investeringar har försämrats kraftigt och försäljningen till utlandet avtar. Konjunkturen viker och flera industriorter drabbas. Underskottet i bytesbalansen är alarmerande stort, och det ökar. Oron och krigshoten i Mellersta Östern späder nu på prisstegringarna ytterligare. De hemmagjorda ekonomiska problemen förvärras av händelserna i vår omvärld. Läget är ett annat och allvarligare än då riksdagen före sommaren samlades till beslut om skatter och ekonomisk politik. Låt mig starkt betona nödvändigheten av att regeringen inte deltar som part i de kommande avtalsförhandlingarna. Därför är Rehnbergkommissionen ett viktigt instrument. I sin rapport från i förrgår understryker Rehnbergkommissionen hur allvarlig situationen är. Den skriver bl.a.: ''- - om inte kostnadsinflationen hejdas, blir det en utdragen och plågsam process som leder till hög arbetslöshet och sjunkande reallöner - - det kan komma att röra sig om en djup stagnation under avsevärd tid.'' Totalt sett innebär skattereformen ökat konsumentprisindex med cirka fyra procentenheter i år och ungefär lika mycket nästa år. En skattereform utan rättvis fördelning leder ofelbart till krav på kompensation i form av ökade bidrag och ökade löner. Finansieringen av skattereformen är därför i rådande konjunkturläge inflationsdrivande. Det medför en ytterligare försämring av Sveriges relativa kostnadsläge och av konkurrenskraften. Beslutet att höja momsen på hotell och restaurangtjänster skadar också ekonomin genom ett försämrat turistnetto i bytesbalansen. Svenskar turistar mer utomlands och utländska turister flyr Sverige, vilket nu har bekräftats av statistiken. I båda fallen är det av kostnadsskäl. Detta är samhällsekonomiskt dumt. I detta läge föreslår vi i centern en radikal kursändring. Det är tid för besinning. Vi måste dämpa kostnadsutvecklingen, annars kan vi aldrig dämpa lönekraven. Vi måste sätta stopp för kostnadsspiralen, och då måste vi börja med kostnaderna för det som ingen har råd att mista: maten, bostaden, resorna till och från jobbet. Det är dags för uppvaknande och omprövning. Centern begärde i går i en partimotion till riksdagen en omprövning av skattereformens finansiering i vad avser mervärdesbeskattningens principiella utformning, momsen på energi inkl. bensin och andra drivmedel samt momsen på persontransporter. Efter det vi har fått uppleva de senaste månaderna hoppas vi i centern att det skall finnas en riksdagsmajoritet för en omprövning i dessa delar. Det är dags att lägga prestige åt sidan och ge utrymme för en finansiering av skattereformen som dämpar kostnadsutvecklingen och minskar riskerna för en snabbt ökande arbetslöshet i Sverige. Den socialdemokratiska oförmågan att slå in på rätt väg i miljöpolitiken inger oro. Det är långsiktigt allvarligt om regeringspartiet sätter vår generations ödesfråga på undantag. Därför går centern nu till förnyad offensiv på miljö och energiområdet. Vi måste utveckla en ny livsstil som tar hänsyn till naturen. Om vi använder kunskapen rätt, kan vi utveckla välfärden utan att förstöra miljön. Som jag så många gånger har sagt är ekologi och ekonomi inte skilda åt. Ekologi och ekonomi är två sidor av samma sak. Det är inte fråga om vi får betala notan utan vem som skall betala, dessutom när och hur. Därför ställer vi bl.a. krav på ett miljövänligt energisystem, där energin används effektivare, där fjärrvärmeverken eldas med biobränslen och där sol och vind har roller att spela. Vårriksdagens beställning av en etanolsatsning måste expedieras. Vi har inte råd att misshushålla med den miljöresurs som jordbrukets åkermark utgör. Nu är det dags att ta ansvaret för folkomröstningens besked. Det kräver politiska beslut. Nu skall svenska folkets beställning -- kärnkraftsavvecklingen -- fullföljas. Omställningen av energisystemet skall förverkligas enligt riksdagens målsättning från 1980/81 -- som alla politiska partier står bakom -- om ett ''system grundat på uthålliga, helst förnybara och inhemska energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan''. Det är nödvändigt för miljön och för politikens trovärdighet. Politik är viktigt och det gäller att i det här sammanhanget visa det. Med rätt medel kan det energipolitiska målet förverkligas. Hushållning, sparande och effektivitet måste dominera energipolitiken lika väl som den ekonomiska politiken. Det som hör framtiden till skall premieras. Därför skall det förnyelsebara utvecklas och kärnkraften avvecklas. Barnen ger löften om framtiden. Därför måste vi rädda barnen och vara rädda om barnen. FNs barnkonvention kan då bli ett viktigt redskap. I krigshotets skugga, i det ockuperade Kuwait, pågår ett krig som drabbar barnen hårt. För tidigt födda barn slits ur kuvöserna och berövas sina livschanser -- utrustningen skall skickas till Irak. Barn ställs mot barn i Saddam Husseins ohyggliga verklighet, där varken liv eller folkrätt respekteras. Sverige måste fortsätta att stå på barnens sida. Varhelst mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter förtrampas måste illdåden med kraft fördömas.

Herr talman! Minns ni de stolta parollerna i miljövalet 1988? Minns ni uttryck som t.ex.: Numera är miljön arbetarrörelsens viktigaste fråga? Minns ni det heliga löftet om det oåterkalleliga beslutet att börja avveckla kärnkraften 1995? Valet 1988 dominerades av miljöfrågorna. Chansen fanns att majoriteten av riksdagspolitikerna, efter valet, skulle ta väljarnas reaktion på allvar och sätta miljöfrågorna i centrum av politiken. Chansen fanns att Sverige skulle få en framåtsyftande energipolitik, efter år av stolta deklarationer, snömos och floskler. Samma sak kan vi läsa om i den nya regeringsförklaringen. Den är också bara kryddad med lösa formuleringar och lösa löften till intet förpliktigande. Här och där har den kryddats med kombinationer av ord som kan låta seriösa men som det inte ligger något som helst politiskt allvar bakom. Jag skall ge ett exempel. I regeringsförklaringen står det att 90-talets uppgift är att ställa om till en ekologiskt uthållig livsform. Inte ens vi i miljöpartiet de gröna påstår att en sådan omställning skulle vara möjlig under en så kort tidsperiod, trots att vi står för radikal politik som sätter miljö och naturresursfrågorna i centrum. I ett samhälle där vi lever på ett ekologiskt hållbart sätt kan bara miljöanpassade och förnyelsebara energikällor användas, alltså varken olja, kol, naturgas eller uran. I vårt energipolitiska förslag har vi presenterat en avvecklingsplan för 85 % av de fossila bränslena under 25 år. Att klara av en sådan kraftig förändring av energiförsörjningssystemet på tio år skulle vi aldrig kunna tänka oss. Detta säger jag bara för att visa på att det som står i regeringsförklaringen inte kan tsa på allvar om man läser vad som verkligen står i den. Den socialdemokratiska kongressen var en uppvisning i masslakt av bra miljömotioner. Man bestämde sig för att en bro till Danmark bör byggas -- och på köpet bestämde man sig för att ytterligare chanserna för bokskogen att överleva i ett av de områden som är värst drabbade av miljöförstöring i landet. De fjällnära skogarna, som samtliga partier före valet lovade att skydda med en naturvårdsgräns, sveks av sossar och moderater gemensamt i riskdagen. Just nu ligger en urvattnad proposition på riksdagens bord. Skattereformen hade kunnat innebära en rejäl omfördelning mellan skatt på mänskligt arbete och skatt på energi, med betydligt högre skatt på energi och lägre på arbete. Ett förändrat skattesystem i den riktningen hade kunnat bli en hörnsten i en ny miljö och energipolitik, genom att det skulle skapa rejäla incitament till bättre resurshushållning och hade kunnat förtjäna beteckningen ''århundradets reform''. Men riksdagsmajoritetens sida har det aldrig funnits något intresse av att satsa på ny teknik och effektivisera energianvändningen. Under i stort sett hela 80-talet tillät regeringen oljepriset att sjunka, trots löftet om att hålla oljepriset uppe för att ge alternativen en chans. Satsningarna på alternativa energiformer försvann, liksom de kommunala energirådgivarna. Stora investeringar i direktverkande el gjodes under 80-talet, trots linje 2-s löften om motsatsen. Kärleken till kärnkraften som teknisk lösning har förblindat många sossar, moderater och folkpartister och förhindrat nytänkande att tro på ny teknik. Myten om det direkta sambandet mellan förbrukning av energi och naturresurser och välstånd lever, frodas och styr dessutom de politiska besluten. Myten lever trots att vi i vår närhet kan studera ett gigantiskt fullskaleexperiment som har totalkvaddat. I öst har man verkligen visat att det går att göra av med massor av naturresurser utan att få ut speciellt mycket nytta. Det räcker om man använder resurserna på ett tillräckligt ineffektivt sätt. Sovjet har t.ex. en energiförbrukning som är högre än Storbritanniens, men trots detta kan man inte påstå att Sovjet får ut mer nytta per person av sin förbrukning av naturresurser. Tron på att hög energiförbrukning automatiskt ger välstånd är falsk. Även om läget inte är lika extremt i Sverige som när det gäller de värsta skräckexemplen, befinner vi oss långt ifrån en effektiv energianvändning. Om den bästa teknik som finns i dag användes, skulle elförbrukningen bara vara hälften så stor. Ingvar Carlsson säger i regeringsförklaringen att kärnkraften skall vara avvecklad till år 2010. Men det gamla löftet om att börja avveckla 1995 har strukits. Hur kan regeringen sätta sig i förhandlingar med folkpartiet och samtidigt hålla fast vid linjen med avveckling till år 2010? Hur kan man förhandla med ett parti som är så ryggradslöst att det frångått såväl linje 2-s linje med avveckling till år 2010 som sin egen partilinje med krav på förbud för kärnkraft efter år 2010? Det logiska måste ju vara att regeringen -- varför inte statsministern här i dag -- avbryter sonderingarna med folkpartiet och i stället väljer att diskutera frågan med de riksdagspartier som klart säger sig vilja avveckla kärnkraften. Förklaringen är naturligtvis att starka krafter i regeringen vill stoppa kärnkraftsavvecklingen. Men egentligen tror väl ingen att de som förespråkar en sentida avveckling av kärnkraften, de som påstår att det är svårt att avveckla två reaktorer i mitten av 1990-talet, över huvud taget vill avveckla. Det är givetvis mycket enklare att börja avvecklingen i tid om man skall bli klar med avvecklingen till år 2010. Det är bara litet bekvämare att vänta tio år till med nästa energipolitiska svek. Och alldeles särskilt enkelt är det för dem som styr Sverige om tio år att inte ha så viktiga poster i dag. De som bestämmer i dag kanske då inte kommer att ha så viktiga poster längre. År 2010, det år då kärnkraften skall vara avvecklad, kommer statsministern själv att vara 76 I stället för att presentera konkreta, framåtsyftande förslag på miljöområdet väljer statsministern att på vanligt socialdemokratiskt manér framställa Sverige som något slags moralisk världsmakt genom att säga: ''Här är naturen bättre skyddad än i något annat modernt industriland.'' Om miljösituationen är bättre i Sverige än i många andra europeiska länder, så inte beror det på en bra miljöpolitik eller bra miljölagstiftning. Förklaringen är i stället att Sverige är ett stort land med få människor. Det finns faktiskt storstäder i Europa som har fler invånare än hela Sverige! I regeringsförklaringen talas om bättre skydd för hotade arter. Redan 1983 skrev Sverige på Bernkonventionen och förband sig därmed att skydda inte bara de hotade arterna utan också deras livsmiljöer. Ett sådant lagligt skydd finns redan i en del länder, t.ex. i Danmark och USA. Men i Sverige har regeringen fortfarande efter sju år inte lagt fram något lagförslag om skydd för hotade arter och deras livsmiljöer. I regeringsförklaringen sägs vidare att kulturlandskapet skall berikas. Trots detta har riksdagen fattat ett jordbrukspolitiskt beslut i stort sett på regeringens förslag där endast 250 miljoner satsas på åtgärder på kulturlandskapet, även om naturvårdsverket har sagt att det behövs minst dubbelt så mycket för att rädda de allra värdefullaste biotoperna. Mängder av naturvårdsintresserade människor måste uppfatta regeringsförklaringen som ett stort och dåligt skämt. Den bristande respekten för löften och batteriet av svek hotar friheten. Miljöförstöringen inskränker vår frihet att andas frisk luft, dricka rent vatten och äta mat utan rester av bekämpningsmedel. Bristen på miljöpolitik och långsiktigt tänkande undergräver friheten för kommande generationer, deras möjligheter att leva ett bra liv och utveckla sitt samhälle. Friheten hotas också av en bristande respekt för ordens innehåll, bristande respekt för vad orden verkligen betyder och av bristande respekt för vikten av att hålla löften. Demokratin befinner sig i dag i kris. Och demokrati är en förutsättning för frihet. Alltför få människor i dag anser att politik är viktig och intressant. När löftesbrott blir regel i politiken minskar människors intresse än mer. Fler människor vänder politiken ryggen. Bevakningen av de politiska besluten blir sämre, och vi kan riskera att få sämre politiker. Utan ett politiskt intresse kan nämligen inte demokratin upprätthållas. Demokratin är skör och måste vårdas. En viktig del av ansvaret ligger på oss politiker. Men Ingvar Carlsson vägrar att inse problemet. Han konstaterar i stället lugnt i regeringsförklaringen att demokratin är ''väl förankrad'' i vårt land. Den gröna synen på frihet innebär inte någon okomplicerad nyliberal variant, som att frihet helt enkelt är frånvaro av regleringar. Vi i vårt land har inte rätt att inkräkta på friheten för kommande generationer och människor i uländerna genom en misshushållning med resurser. Den gröna friheten innebär inte att ens frihet skall gå ut över någon annans. EG-harmoniseringen offrar demokratin för att värna om konsumismen och varors frihet. I dag, då Östtyskland definitivt slukats av väst, har också den röda ideologin definitivt kapitulerat. Kommunismen försvinner, medan konsumismen stärker sina ställningar. Konsumismen leder till nya miljöproblem och till en övergång till en ny typ av planhushållning -- den blå planhushållningen -- där ett fåtal företag har tagit över makten på en monopoliserad marknad. I dag består inte längre den politiska striden i Europa och Sverige av striden blått mot rött. Rött är redan dött. Nu gäller striden grönt mot blått. Det behövs en stark grön motkraft i hela Europa för att ta upp kampen mot allt starkare blåa ideologier. Sverige överlämnar en stor del av riksdagens befogenheter till en centraliserad och odemokratisk byråkrati i Bryssel, för att underlätta storföretagens möjligheter att flytta varor och kapital. Det blir svårt eller omöjligt att stoppa import av varor som har tillverkats med metoder som inte är tillåtna i det egna landet. Tillverkningen riskerar att flytta till de länder som har de lägsta kraven, t.ex. vad gäller miljö och säkerhet. Men alla dessa människor som är för ett svenskt inträde i EG, de som längtar efter och hoppas på ett svenskt medlemskap, vad längtar de efter, vad tror de på och vad vet de om EG? Jag tror att de längtar efter större kulturellt utbyte och mer personlig frihet med bättre möjligheter att resa, studera och arbeta i andra länder. Trots allt tal om ökad frihet leder utvecklingen i Europa i dag också till att gränser stängs, även om vi i dag kan vara glada för att en gräns har försvunnit. Flyktingpolitiken skärps. Östeuropéer ges inte samma rätt att resa i väst som västeuropéer. Jag skulle vilja fråga er alla som företräder de olika politiska partierna: Är ni beredda att arbeta aktivt för att människor från öststaterna skall ges samma rätt att resa i Sverige som människorna från Västeuropa, t.ex. vad gäller visum? Den gröna friheten skiljer på människans frihet och varuhandelns frihet. Vi vill arbeta för ett brett demokratiskt samarbete där hela Europa ingår. Vi vill arbeta för en gemensam miljölagstiftning på miniminivå, med ett europeiskt tillsynsorgan och en miljödomstol, där även miljöorganisationer har talerätt. Vi vill arbeta för en gemensam arbetsmarknad för allt fler länder och för att öka människors frihet och det kulturella utbytet. Sverige bör redan nu ta initiativ till att skapa en gemensam arbetsmarknad med både EG, EFTA länderna, de baltiska staterna och Polen. Så snabbt som möjligt bör samarbetet utökas till att gälla hela Europa. En långsiktig vision måste vara att alla människor i världen skall ha rätt att bosätta sig var de vill. För dem som väljer att arbeta i Sverige skall naturligtvis svensk arbetslagstiftning gälla, och när vi väljer att arbeta i andra länder skall vi följa den lagstiftning som gäller där. Till sist vill jag ställa en fråga till Ingvar Carlsson. Det finns någonting väldigt positivt i regeringsförklaringen. Det står nämligen att miljölagstiftningen skall utgå från vad som är nödvändigt för miljö och hälsa.